Herr talman! Det var herr Wiklunds något märkliga sätt att uppfatta dagens debatt som föranledde mig att begära ordet. Herr Wiklund säger att det närmast är en läpparnas bekännelse när - Nr 83 vi talar om behovet av en vidgad vuxenutbildning, och så riktar han Tisdagen den blicken mot mig. Jag tror att om herr Wiklund hade lyssnat på mitt 20 maj 1975 inledningsanförande i den här debatten, hade han kunnat märka attjag LL klart slog fast behovet av en vidgad vuxenutbildning med hänsyn till Vuxenutbildningen, de många människor här i landet som har en alltför svag utbildning = m.m. och som fått lida för det hela sitt liv. Det är angeläget att se till, att inte minst de yngre generationerna i dag får en vidgad vuxenutbildning, så att de kan få det bättre än den äldre generationen har haft, som har fått slita med sin dåliga grundutbildning. De punkter som herr Wiklund räknade upp som väsentliga för en vidgad vuxenutbildning återfanns praktiskt taget samtliga i mitt inledningsanförande — men det kanske herr Wiklund har glömt, för det hölls för drygt tre timmar sedan. Jag nämnde också fem områden som är väsentliga och började då med att tala om den fackliga utbildningens betydelse med hänsyn till förändringarna i arbetslivet. Jag redovisade yrkesutbildningens betydelse, jag talade om folkbildningsidealen, om samhällskunskapen och om språkutbildningen. Jag tror att det kan vara belägg nog för hur vi ser på behovet och angelägenheten av en vidgad vuxenutbildning med ett brett utbud, sådant som folkbildningsorganisationerna kan stå till tjänst med tillsammans med sina medlemsorganisationer. Vidare säger herr Wiklund att vi inte vill vidga begreppet vuxenutbildning. För oss, herr Wiklund, gäller det begreppet inte bara facket, utan det skall gälla alla som är i behov av vuxenutbildning, och de är många i detta land. Alla måste de få en möjlighet. Det innebär att vi tydligen går ett steg längre än vad herr Wiklund gör, som vill begränsa det hela. Men om vi går ett steg längre, betyder det absolut inte att vi vill omyndigförklara de fackliga organisationerna och underkänna deras insatser på arbetsplatserna. Tvärtom har vi betonat hur väsentlig den uppsökande verksamhet är som de fackliga organisationerna kan bedriva på arbetsplatserna. Men vi har också hävdat att det finns stora områden utanför, som det gäller att nå med insatser som innebär att man kan engagera människor för den vuxenutbildning som de så väl behöver och som de också vill ha, bara de kan få möjlighet — och också tillräcklig motivation. Det finns ingen anledning, herr Wiklund, att på det här sättet söka skapa motsättningar i en fråga som är väsentlig för många människor i detta land.
Herr talman! Herr Wiklund talade om läpparnas bekännelse, och frågan är väl om det inte slår tillbaka också på sagesmannen. När det talas om alla dem på verkstadsgolvet som behöver en förbättrad vuxenutbildning, så är det oerhört angeläget att man säger ut — och det har vi gjort så många gånger här i dag att vi knappt behöver upprepa det — att det finns andra grupper som också behöver vuxenutbildning men 75 som herr Wiklund glömmer, nämligen de arbetslösa, de hemarbetande, de som inte nås via de större arbetsplatserna; vi har nämnt bl.a. lantbrukarna och fiskarna. När det gäller att avstå från 0,15 926 av lönesumman så måste anklagelsen riktas mot annat håll än mot folkpartiet, eftersom vi har sagt att vi genom att välja en annan konstruktion lösgör mer medel för studiesociala insatser. Vi har den uppfattningen att det är principiellt felaktigt att med arbetsgivaravgifter finansiera en allmän undervisning. Insinuationen om att våra förslag skulle hindra en förbättrad vuxenutbildning vill jag bestämt bestrida. Motioner, reservationer och medverkan i utskottsarbetet från folkpartiets sida talar ett annat språk. Herr Wiklund talar om nya och beprövade vägar. Ja, varför då låsa fast utvecklingen enbart till de beprövade? De nya vägarna har vi pekat alldeles speciellt på, och jag har nämnt de grupper som skulle kunna komma i fråga i-det sammanhanget. Påståendet om omyndigförklarande av en facklig intresseorganisation upplever jag också som helt ogrundat. Studieförbunden skall med sina medlemsorganisationer — i detta fall de fackliga organisationerna — samverka i fråga om att föra ut informationen om en förbättrad vuxenutbildning. Jag tror inte att man kan köra fram argument som att vi skulle vägra att böja oss för fakta. Jag vill hävda att vi mera rationellt har sett på uppgiften att nå ut till nya grupper och ge möjlighet för alla att få del av ett breddat kursutbud. Oppositionens förslag tillgodoser detta önskemål på ett bättre sätt.
Herr talman! Även om jag kanske löper risken att på nytt bli anklagad av herr Wiklund för att komma med en läpparnas bekännelse, vill jag ta den risken och precis som herr Nordstrandh gjorde påpeka att också vi har samma mål i fråga om vuxenutbildningen som herr Wiklund förordar. Jag tar inte talet om läpparnas bekännelse i min mun när det gäller herr Wiklund i det sammanhanget. Sedan anförde herr Wiklund en katalog över företeelser där vår bedömning skulle skilja sig från hans. Han talade om överbryggande utbildning och återkommande utbildning, om behovet av att utsudda gränserna mellan ungdomsoch vuxenutbildning. Låt mig erinra om att det därvidlag inte finns någon skillnad mellan herr Wiklunds åsikt och den åsikt som centern har gjort sig till tolk för. Den enda skillnad som finns i detta sammanhang gäller var ansvaret för den uppsökande verksamheten på arbetsplatserna skall ligga. Vi säger: Att lägga detta ansvar uteslutande hos de fackliga organisationerna är att skapa ett prerogativ för dessa organisationer, vilket medför att man inte ger samma utrymme för satsning på andra håll. Dessutom tar man inte till vara den erfarenhet som herr Wiklund förut framhöll att man skulle ta vara på, den erfarenhet från många års arbete som finns hos studieförbunden. Låt mig erinra om att det står studieförbunden fritt att använda fackliga — Nr 83 studieorganisatörer för denna uppsökande verksamhet. Det var visser Tisdagen den ligen inte herr Wiklund som gjorde det uttalande som kunde få en att 20 maj 1975 tro att om inte ansvaret för denna uppsökande verksamhet skulle ligga re Aaker på de fackliga organisationerna, så skulle det kunna medföra risk för Vuxenutbildningen, att man på vissa arbetsplatser från — som jag fattar det — fackliga orm.m. ganisationers sida skulle stänga tillträdet för dem som bedrev en sådan här verksamhet. Jag har mycket svårt att tro att de förbindelser som finns mellan de fackliga organisationerna och studieförbunden — vilket studieförbund det sedan än är fråga om — skulle kunna ta sig det uttrycket.

Herr talman! Herr Wiklund säger att ”nasa ut” skulle vara ett knallebegrepp. Visserligen hade jag förbindelser med knallebygden, innan jag kom till Mellansverige, men jag har en känsla av att begreppet ”nasa” hör hemma på helt andra håll. Vad jag gjorde var att jag i mitt anförande nämnde att man på vissa håll har använt uttrycket ”nasa ut” kurser. Jag skall förtydliga det med att läsa upp följande citat ur ett urklipp som jag har här med rubriken ”Vuxenskolan gnäller”. Det står: ”Vuxenskolan tycker alltså inte om att det är de anställda själva och deras egna studieförbund, som skall få ansvaret för verksamheten. I sann liberal anda vill man släppa loss kursnasare av olika slag till en fri tävlan på arbetsplatserna.” Detta var alltså citat ur ett urklipp som jag har här, och varifrån det härstammar kanske man kan få en viss uppfattning om, ifall jag fortsätter att citera: ”Fackföreningsrörelsens ansträngningar att ge de hittills missgynnade en möjlighet till bättre utbildning får inte förfuskas.” Jag behöver inte direkt kommentera ordvalet. Jag tror att frågan om frihetsbegreppet i det här sammanhanget, när det gäller att välja ämnen och form för de studier man bedriver, är väsentligare än ordvalet. Jag ber, herr talman, om ursäkt för att jag tvingades läsa upp detta citat.
Herr talman! Vad har målen för vuxenutbildningen att göra med att FÖVUX -— som jag skulle ha sagt — inte har givit så mycket? Målen är väl desamma för det, herr Wiklund! Men det är dock så, herr Wiklund, att den uppsökande verksamheten - om man skall vara ärlig, och efter vad man har läst sig till i rapporterna — generellt sett inte har lett till de mycket goda resultat som de flesta hoppats på; också jag, det vill jag gärna deklarera. Och det är väl därför som vi nu så ivrigt diskuterar vägarna och medlen för den uppsökande verksamheten för att förhoppningsvis nå bättre resultat än som nåtts tidigare. Slutligen vågar jag än en gång hävda, herr Wiklund, att jag inte tror att de fackliga organisationerna ensamma skall kunna göra ett bättre arbete inom den uppsökande verksamheten än de kan göra i samverkan med studieförbunden.
Herr talman! Herr Wiklund sade att de fackliga företrädarna kan informera bäst på arbetsplatserna, och jag håller med om det. Jag tror att de inte bara fysiskt utan även utifrån andra grunder informerar allra bäst. Men detta får ju inte hindra att vi också tar ansvar för den andra bit som jag här nämnde, och där det gäller att informera om det totala — Nr 83 utbudet. Och där menar jag att också gruppen arbetslösa självfallet måste Tisdagen den kunna komma i fråga. Ty vad vi skall informera om är ju inte endast 20 maj 1975 traditionella studiecirkelverksamheter utan vi skall också informera om den kommunala vuxenutbildningen, om utbildningen vid kurser på folk — Vuxenutbildningen, högskolor, om arbetsmarknadsutbildning och om vad som över huvud = m.m. taget kan erbjudas i den vägen. Jag misstror inte vare sig herr Wiklund eller någon annan i utskottsmajoriteten när det gäller viljan att göra sitt bästa i denna sak. Men omvänt tycker jag ändå det är litet trist att man ifrågasätter motiven hos oss, som förordar en annan och — som jag ser det — en bättre lösning.
Herr talman! Låt oss börja på arbetsplatserna med den uppsökande verksamheten, säger herr Wiklund. Får jag då säga: Låt oss också utnyttja de resurser och erfarenheter som studieförbunden och deras medlemsorganisationer har! Därmed kan vi nå längre än bara till arbetsplatserna. Vi kan då nå ut till många fler i det här landet, till de många korttidsutbildade som vi möter överallt och som behöver och efterfrågar vidgad vuxenutbildning. Med herr Wiklunds ambitioner borde vi väl också kunna vara överens på den punkten, att det är angeläget att alla får del av denna vidgade vuxenutbildning och att vi utnyttjar alla de resurser och möjligheter som står till buds i vårt samhälle i dag.

Herr talman! I ett internationellt perspektiv är Sverige en gynnad nation. Det är en iakttagelse som vi ofta har anledning att göra här i huset. Det gäller också på det område som vi skall diskutera i dag och i morgon —- utbildningssektorn. Vårt utgångsläge är gott, vi har förhållandevis goda resurser och på grund av en serie kontinuerliga reformer är vårt undervisningsväsende mycket väl utbyggt. Det betyder emellertid inte att vi kan slå oss till ro i tron att reformarbetet är slutfört. De tidigare utbildningsreformerna liksom andra utvecklingsfaktorer skapar ständigt nya levnadsvillkor för människorna och ställer samtidigt nya krav på insatser från samhällets sida även på utbildningsområdet. Inte minst gäller det att bevaka att eftersatta grupper får sina krav tillgodosedda och att orättvisor i fördelningen av resurserna motarbetas. När förändringar sker i samhället — det gäller både önskvärda och icke önskvärda förändringar — finns det alltid risk att det uppstår icke önskvärda och icke förutsedda effekter, att de redan tidigare sämst lottade kommer i kläm och att de tidigare välförsedda ytterligare stärker sina positioner. Vi vet av undersökningar och försöksverksamhet att detta gäller särskilt på vuxenutbildningens område. Efter de senaste decenniernas skolreformer stiger nu utbildningsnivån mycket snabbt i ungdomsgenerationen. Men ännu har — som flera talare redan påpekat i debatten — över hälften av alla vuxna i förvärvsaktiv ålder i stort sett bara folkskola som grundutbildning. Allteftersom antalet Nr 83 personer med 11-12 års grundutbildning ökar växer risken att de kort Tisdagen den utbildade får allt svårare att hävda sig i samhället. 20 maj 1975 I detta läge är det en fråga om rättvisa och solidaritet att bekämpa tendenser till nya klasskillnader och risker för nya generationsmotsätt Vuxenutbildningen, ningar. Därför måste en breddad och differentierad vuxenutbildning vara — m.m. en mycket central utbildningspolitisk fråga under de närmaste åren, och inom vuxenutbildningen måste vi satsa mer på de sämst ställda grupperna. Jag tar för givet att riksdagen under det närmaste decenniet ett flertal gånger kommer att få ta ställning till en utvidgning av reformer just på vuxenutbildningens område, eftersom det i vårt land lika väl som internationellt i dag är det utbildningsområde som på ett alldeles särskilt sätt står i centrum. Men en rättvis fördelning, herr Ringaby, är inte detsamma som lika åt alla, utan det är mer åt dem som tidigare fått minst. Herr Ringabys uppfattning om jämlikhet är en utslätad jämlikhet. Det väsentliga när man skall tillgodose behovet hos de grupperna som är eftersatta i samhället är ju att de får mer än de andra, de som tidigare har fått mest. För detta talar i all synnerhet de mycket viktiga erfarenheter som FÖVUX har gjort — jag vill gärna säga detta, herr Nordstrandh — i sin föredömliga försöksverksamhet. Jag kan visserligen hålla med om att resultaten inte på alla punkter har blivit vad vi hade väntat oss, men det väsentliga är att vi genom försöksverksamheten har skaffat oss erfarenheter av på vilka sätt och med vilka metoder vi skall bedriva en vuxenutbildning i framtiden för att verkligen reellt skapa ökad jämlikhet i utbildningshänseende. Detta har också, såsom LO:s arbetsgrupp för vuxenutbildningsfrågor påpekar, en moralisk sida — och, gärna för mig, även en moralisk-politisk sida. Det är från denna övertygelse som regeringen har framlagt sin proposition om vuxenstudiestöd och vidgad vuxenutbildning. Den kompensatoriska överbryggande vuxenutbildningen måste prioriteras. De som har den kortaste utbildningen måste i första hand få chansen till en vidgad utbildning. Den tanken har f. ö. fått ett överväldigande och omfattande stöd av remissinstanserna. Därför behandlar vi i dag den principiellt och på kort sikt viktigaste jämlikhetsreformen på utbildningssektorn. — På kort sikt betyder naturligtvis inte, som jag nyss har sagt, att satsningen på vuxenutbildningen är en snabb affär av kortsiktig natur, men det innebär att den enskilde som får vuxenutbildning får uppleva en reform med relativt snabb verkan. Redan i dag pågår en omfattande vuxenutbildning. 130 000 människor deltar i den kommunala vuxenutbildningen, 2 miljoner människor brutto redovisas som deltagare i studiecirklar. Arbetsmarknadsutbildningen — som vi senare skall diskutera här i kammaren — i offentlig regi engagerar ungefär lika många som den kommunala vuxenutbildningen. Folkhögskolorna engagerar ca 50000 studerande per år. Privata företag och branschorganisationer bedriver en betydande utbildningsverksamhet, 81 som dock alltför mycket inriktas på dem som redan har god utbildning. Den fackliga rörelsens utbildningsprogram expanderar också kraftigt i takt med att arbetslivets förnyelse ställer nya krav. Totalt sett är det alltså en ganska ansenlig mängd vuxna som redan nu förbättrar sin allmänbildning — fortbildar sig eller vidareutbildar sig eller vad man vill kalla det. Ibland, men oftast inte, leder de nya kunskaperna till formella meriter. För den enskilde kan det ibland vara en fördel — ekonomiskt eller på annat sätt — om kurserna ger formella meriter, eftersom det kan öka möjligheterna att välja jobb, klättra i karriären osv. Däremot är det långt ifrån säkert att de formella meriterna väger tyngst, om man ser vuxenutbildningen som instrument för ökad jämlikhet och önskvärda förändringar i samhället. Låt mig ta ett exempel. För att arbetarna skall kunna göra sig gällande och få en bättre arbetsmiljö och ett större inflytande i företaget behöver de kunskaper —- ekonomiska, tekniska, administrativa osv. Dessa kunskaper kan de skaffa sig både genom praktiska erfarenheter och teoretiska studier. Det viktiga är därvid inte de eventuella formaliserade meriterna, utan det viktiga är de faktiska kunskaperna, och det kan ofta vara lättare för arbetarna att skaffa sig dem på ett meningsfullt sätt, om kunskaperna inte måste redovisas genom betyg. Också detta perspektiv hör till bilden när man diskuterar den uppsökande verksamhetens roll, vem eller vilka som skall ansvara för den, dess former, mål osv. Viljan, lusten, modet att studera hänger intimt samman med de sociala villkor man lever i och den arbetssituation som man befinner sig i. Vi vet från FÖVUX-rapporterna liksom från LO:s LOVUX-rapporter att många kortutbildade bär med sig negativa erfarenheter från skoltiden och känner olust inför tanken på vidare studier och att en del är socialt handikappade och viljemässigt förtryckta. Somliga saknar självförtroende och har berövats delar av sitt människovärde. Vem skulle bättre än deras arbetskamrater och fackliga organisationer kunna hjälpa dem att fordra sitt människovärde tillbaka? Vem skulle bättre kunna hjälpa en arbetare till en ny medvetenhet än hans medarbetare? Vem kan ge en kortutbildad ny motivation för studier om inte de som själva har delat hans villkor? Utifrån den här grundsynen har FÖVUX bedrivit en så framgångsrik försöksverksamhet på arbetsplatserna att vi nu efter samma riktlinjer bör kunna fastställa en mer bestämd form för den uppsökande verksamheten på arbetsplatserna. Omkring två tredjedelar av de uppsökta på arbetsplatserna visar ett klart intresse för studier om de får bedriva dem delvis på arbetstid. Sambandet mellan tillämpningen av lagen om ledighet för utbildning och den uppsökande verksamheten framstår således klart för att få med de kortutbildade i studierna. Till min oförställda förvåning finner jag dock att de borgerliga inte vill vara med om den här ordningen. På en avgörande punkt hotar de att urholka hela reformen. Det finns två alternativa förklaringar till den borgerliga oviljan. N Det första alternativet innebär att de borgerliga utskottsreservanterna Nr 83 inte har insett det självklara sambandet mellan den uppsökande verk Tisdagen den samheten på arbetsplatserna och de övriga reformerna på arbetslivsom 20 maj 1975 rådet. De har sagt sig vara positiva till att öka löntagarnas inflytande löl och medbestämmanderätt, men de har inte insett att detta ökade ansvar — Vuxenutbildningen, för fackets medlemmar, förtroendemän och organisationer också ställer — m.m. nya krav på kunskaper och medvetenhet. Det är en vänlig tolkning. Det andra alternativet innebär att de borgerliga mycket väl har insett det här sambandet men att deras positiva uttalanden om de anställdas inflytande bara är en läpparnas bekännelse och av föga värde när det kommer till kritan. Välviljan sträcker sig bara till de allmänna målformuleringarna och till de yttre formella reglerna, men när det gäller att ge löntagarna verkliga instrument och kunskaper för att den formella rätten till inflytande också skall få en reell innebörd, ja, då sviker välviljan. Då är de fackliga organisationerna inte längre betrodda. Då väljer man att lägga ansvaret för den uppsökande verksamheten på organisationer som, vilket herr Alemyr alldeles riktigt har påpekat, inte har tillträde till arbetsplatserna. Vilket alternativ de borgerliga än väljer som förklaring kvarstår dock att det inte kan vara omsorgen om de kortutbildade som är drivkraften bakom förslaget, för de kommer inte att nås med ert förslag. Och inte är det omtanken om de fackliga organisationernas medlemmar — en del av de borgerliga motionerna insinuerar ju att fackliga representanter skulle företräda godtycket om de blev ledamöter i ett statligt organ. Och inte är det av omsorg om löntagarna som de borgerliga partierna säger nej till att ge deras organisationer insyn i och ett direkt inflytande över fördelningen av resurserna för den uppsökande verksamheten på arbetsplatserna. Någon sade — jag tror att det var herr Carlsson i Vikmanshyttan — att detta att låta de fackliga organisationerna delta i fördelningen av resurserna för den uppsökande verksamheten och av studiestöden visar förakt för landstingsdemokratin, eller hur han uttryckte det. I själva verket visar det förslag som ligger just respekt för kommunallagarna. Det är helt enkelt så att landstingen under nuvarande förhållanden inte kan tillgodose önskemålet att fackliga företrädare väljs in i vuxenutbildningsnämnderna. Hade det varit möjligt skulle jag med förtjusning ha valt en sådan väg. Men man måste här hitta en annan lösning, därför att det enligt nuvarande kommunallagar inte är möjligt att sätta in fackliga företrädare direkt i vuxenutbildningsnämnderna. De kan inte annat än indirekt vara företrädda i landstingens utbildningsnämnder. Herr Ringaby hade en i och för sig förtjusande kommentar, där han dagdrömde om ett landsting med bara fem socialdemokrater. Det gläder mig naturligtvis i och för sig att herr Ringaby tror att även om det bara finns fem socialdemokrater i ett län så är dessa de bästa företrädarna för LO och TCO-kollektiven och därför ändå skulle komma in i vuxenutbildningsnämnderna. Men skall vi dra nytta av den erfarenhet vi 83 skaffat oss i försöksverksamheten och skall vi ge en reell chans för de kortutbildade att få sådana kontakter att de verkligen blir stimulerade till och motiverade för utbildning, då måste de fackliga organisationerna ha denna möjlighet. Att hävda någonting annat är utan tvivel att försöka tala vackert om vuxenutbildning men att — trots en övertygande dokumentation och ett tungt remisstöd, inte minst från löntagarnas egna organisationer — förorda en väg som i själva verket innebär en urholkning av hela reformen. Att moderaterna går på den linjen är fullt konsekvent, och ingen har väntat sig någonting annat. Men jag vill med flera andra säga att det förvånar mig att mittenpartiernas företrädare också har sällat sig till moderaterna. Det är inget tvivel om att de genom att på denna punkt göra gemensam sak med moderaterna öppet satt sin trovärdighet i fara. Jag vill ta ett enda exempel.

Är man inte medveten om, säger han, att det endast är de fackliga företrädarna som har tillträde till arbetsplatserna och därför kan bedriva den uppsökande verksamheten. Herr talman! För arbetarrörelsen är utbildning en jämlikhetsskapande och samhällsförändrande faktor. Vi ser utbildningspolitiken som ett instrument bland andra för social förändring. Det är emellertid klart att målen för den här politiken har visat sig vara svårare att förverkliga än vad vi förutsåg på 1960-talet. Då trodde vi att de enkelt och rättframt skulle kunna nås genom expansion, men vi har fått uppleva en del besvikelser därvidlag. Effekterna har inte helt blivit de åsyftade. Den sneda fördelningen av utbildning mellan olika grupper har attackerats, men tendensen är densamma och nya problem har uppstått. När ungdomsutbildningen förlängts har, som jag tidigare varit inne på, utbildningsgapet till äldre generationer blivit större. Samtidigt avskärmar den långa sammanhängande utbildningen ungdomarna från värderingar och förhållanden till arbetslivet. Deras utbildningstid har blivit informationsrik men erfarenhetsfattig, för att citera Torsten Husén. Dessutom minskar våra möjligheter till kraftfulla åtgärder för andra grupper genom att så stora resurser binds till ungdomsutbildningen. I detta läge är det naturligt att söka efter en ny, alternativ strategi för vårt utbildningspolitiska tänkande och handlande. Vad vi söker är en strategi för långtidsplanering och inte för en omedelbar drastisk förändring, samtidigt som den givetvis måste påverka också vårt kortsiktiga arbete. Jag tror att denna alternativa utbildningsstrategi kan rymmas i begreppet återkommande utbildning och att en möjlighet för den enskilde att växla mellan utbildning och arbete kan lösa en del av de problem jag pekat på. I morgondagens högskoledebatt räknar jag med att utveckla den här diskussionen ytterligare, men redan i dag vill jag ta upp en - Nr 83 aspekt som viktig för den återkommande utbildningen, nämligen stu Tisdagen den diefinansieringen. 20 maj 1975 Det är givet att studiefinansieringen också för den ungdomsstuderanFde I är en viktig och central fråga, men det är samtidigt klart att den som = Vuxenutbildningen, är ung ännu inte vuxit in i det nät av sociala relationer och förpliktelser — m.m. som de äldre befinner sig i. Det är ansvaret för barn och för hus eller andra ekonomiska åtaganden, det är en minskad rörlighet och behovet av dubbelbosättning i samband med studierna, vilket leder till högre kostnader, osv. När riksdagen i dag fattar beslut om ett nytt vuxenstudiestöd är det därför fråga om en principiellt mycket viktig reform, som är början till en ny utbildningspolitisk fas och som ingår i ett vidare politiskt sammanhang. Likaväl som det är nödvändigt att reformera vuxenutbildningen med beaktande av effekterna härav på ungdomsutbildningen, måste reformerna på det studiesociala området ses i det här perspektivet. När riksdagen nu beslutar om nya stödformer för vuxna, så måste dessa därför följas av en översyn av studiestödet till ungdomen. Jag avser, som jag redan sagt och som utskottet också framhållit, att inom den allra närmaste tiden tillkalla den utredning som jag tidigare anmält för att se över både studiehjälpsoch studiemedelssystemen i syfte att anpassa dessa till de förändrade förhållanden som en återkommande utbildning ger. Därmed är jag tillbaka vid en av mina utgångspunkter: om vi sätter sociala mål för utbildning är det nödvändigt att också använda socialpolitiska instrument i vid mening. Återkommande utbildning gör detta uppenbart för oss bättre än de strategier vi hittills använt.

Herr talman! Vårt utbildningsförhållande till andra länders utbildning är gott, sade statsrådet. Det kanske det är, men det är många som anser att jämförelsen blir till vår nackdel med åren. Statsrådet sade också att eftersatta gruppers utbildningsbehov skall tillgodoses. De tidigare eftersatta skall nu ha mest, det är jämlikhet, menade statsrådet Zachrisson. På s. 43 i socialförsäkringsutskottets betänkande står det att: ”den andel av vuxenstudiestödet vid längre studier som skall utgå i form av bidrag beräknats avsevärt generösare i propositionen än i SVUX förslag. Varje bidrag enligt propositionens förslag blir därmed också mer kostnadskrävande.” Det var detta jag främst kritiserade i mitt anförande. SVUX föreslår, om jag inte missminner mig, 15 000 platser med studiestöd och propositionen föreslår 7 000. Det är alltså en väsentlig nedprutning på det här området. Då frågar man sig om det här är rätta sättet att lösa problemet med de tidigare eftersatta gruppernas studiebehov. Varför skall man skapa konstlade skillnader mellan dem som slutat sin utbildning före gymnasiet och förvärvsarbetat några år och dem som läser mer kontinuerligt? Vad är det för skillnader, herr statsråd, mellan en gymnasist med försörj 85 ningsbörda och en fyra år äldre ensamstående, som slutat i grundskolans nionde klass och tjänat ihop ett litet sparkapital? Vad är det för skillnad mellan de två? Varför skall den sistnämnde generellt ha flera gånger så stora studiebidrag som den förstnämnde? Hur många kommer att få det här förmånliga vuxenstudiestödet, herr statsråd? Vad händer om studerande med vanliga studiemedel kräver samma förmåner i framtiden? Jämlikhet betyder ju inte att de som haft det sämst tidigare nu skall få det så bra att inga andra kan få samma förmåner i fortsättningen för att det helt enkelt blir för dyrt att utvidga detta till att omfatta väldigt många, vilket vi hoppades att man skulle kunna göra. Jag dagdrömde inte heller, herr statsråd, om de fem socialdemokraterna i ett län. Det var bara fråga om ett exempel på orimligheten i förslaget att av nio ledamöter låta fem stycken socialdemokrater, alltså majoriteten, vara predestinerade som ledamöter i vuxenutbildningsnämnderna. Detta har med demokrati och parlamentarism att göra och är inte ett ställningstagande mot fackföreningsfolkets lämplighet att delta i sådana nämnder.
Herr talman! Herr utbildningsministern går ut mycket hårt och säger att det finns ledamöter i kammaren som hotar att urholka hela reformen, sådana som inte ser sambandet, att nya situationer ställer nya krav etc. Genom att tala svepande om hur ”de borgerliga” agerar försöker han t.ex. blanda ihop någon motion med antydan om att folkpartiet skulle ställt sig bakom detta i utskottet. Det tycker jag är att göra det för enkelt för sig. Sedan går han över till att tala om de anställdas inflytande i stället för att ge besked om på vilket sätt den här reformen skulle komma att raseras. Demokratifrågorna skall vi ju inte diskutera i dag, men de har berörts så många gånger att det skulle vara intressant att veta vad utbildningsministern och andra avser. Är det de krav som vi tidigare fört fram när det gäller skyddet mot obefogade uppsägningar man tänker på, eller är det styrelserepresentationen som man inom socialdemokratin tidigare bekämpade som man nu erinrar sig? Är det de reformeringar inom företagsnämnderna som vi krävt man tänker på, eller syftar man möjligen på de anställdas inflytande över såväl den egna arbetsplatsen som över hur den framtida kapitaltillväxten skall komma löntagarna till godo? Jag är inte säker på att utbildningsministern menade detta, men det är litet tvetydigt att tala som om det skulle vara fråga om en attack åt just det hållet. Jag tycker det är oriktigt att beskylla företrädare för andra meningsriktningar här i riksdagen att vilja rasera och omintetgöra en reform som den snälla regeringen äntligen föreslagit. Det förhåller sig ändå så, herr talman, att vi inom folkpartiet vill gå längre. Det gäller bl.a. på det studiesociala området och det gäller på en rad områden som vi här i

Herr talman! Jag hade vissa förhoppningar på herr utbildningsministerns anförande. Jag trodde vi skulle få en konkretisering av de erinringar, som under dagens diskussion har rests på en rad punkter i den föreliggande propositionen. I stället fick vi uppleva ett svepande misstänkliggörande av oss som vill utsträcka möjligheterna till vidgad vuxenutbildning. Herr utbildningsministern sade att vi inte har uppfattat arbetsplatsreformerna, att vi vill vägra de fackliga organisationerna att verka på arbetsplatserna osv. Det är märkliga uttalanden. Jag är förvånad över att landets utbildningsminister på det sättet söker stämma in i en kör av misstänkliggöranden. Här har herr utbildningsministern suttit i sin bänk och lyssnat på debatten utan att ha uppfattat, att vad vi har sagt är, att de fackliga organisationerna är de mest lämpliga att verka på arbetsplatserna. Därutöver har jag sagt, att vi bör utnyttja de erfarenheter, det kunnande och de resurser som bildningsförbunden, studieorganisationerna och deras medlemmar har för att med den uppsökande verksamheten nå även övriga korttidsutbildade så att de kan förbättra sin situation. Herr utbildningsministern talade ju mycket vältaligt om att vi skulle se till att bekämpa klassgränserna. Just det. Jag har hela tiden hävdat att det är fråga om att vidga den uppsökande verksamheten så att den kommer alla till del. Jag hoppas verkligen att det har framgått av vad jag sagt både tidigare och nu. Låt mig tillägga, herr utbildningsminister, att när det gäller respekten för kommunallagarna kan man ju se på vad remissinstanserna på kommunsidan sagt om det föreliggande förslaget beträffande vuxenutbildningsnämnderna. Men får jag ställa frågan på ett annat sätt? De reformer som vi har beslutat här i riksdagen på en rad områden har förverkligats och förts ut på fältet i snabb takt och på ett mycket bra sätt genom de arbetsinsatser, som de förtroendevalda representanterna i kommuner och landsting har gjort. Det är deras insatser som fört ut reformerna på fältet. Vi behöver självfallet inte tvivla på att de i vanlig politisk ordning valda ledamöterna i landstingen kommer att se till, att riksdagens beslut om en vidgad vuxenutbildning kommer att föras ut på fälten på ett riktigt sätt och ati man därvid beaktar behoven och insatserna både på arbetsplatserna och på andra håll i samhället. É Jag ställde en fråga i mitt inledningsanförande. Av vilken anledning följde inte utbildningsministern upp riksdagens beslut från 1973 och 1974 angående fria hemresor för gymnasiestuderande inom den egna gymnasieregionen? Det hade varit värdefullt om vi hade kunnat få ett besked på den punkten från herr utbildningsministern.
Herr talman! För det första säger utbildningsministern att FÖVUX bedrivit en bra försöksverksamhet och banat nya vägar som man kan fortsätta på. Det har jag aldrig bestritt. Det är ju därför att hyggliga resultat ändå har uppnåtts som vi godtar en fortsatt verksamhet med det här uppsökande instrumentet. Jag är tacksam att utbildningsministern medger att vi inte alltid uppnått de resultat som vi velat med försöksverksamheten. Där håller sig utbildningsministern litet närmare sanningen än herr Wiklund. För det andra säger utbildningsministern att många korttidsutbildade saknar det självförtroende och den studielust som de förlorade under en skolgång som ligger ganska långt tillbaka i tiden. Det bestrider jag inte heller. Det är nog många som känner det så. Men jag tycker att utbildningsministern förenklar saken något när han säger att de kan få tillbaka detta självförtroende och denna studielust bara genom sina arbetskamrater — och naturligtvis inte genom studieförbundens företrädare. På den här punkten har jag en annan mening. För det tredje, herr utbildningsminister, vem är det som hindrar studieförbunden att komma in på arbetsplatserna? Det är väl inte de fackliga organisationerna? När kördes ABF senast ut från en arbetsplats? Studieförbunden går till de arbetsplatser där de är välkomna och där man vill samverka med dem. Det är detta som vi menar verkligen skall ske — en samverkan mellan de fackliga organisationerna och studieförbunden. Studieförbunden kan f.ö., herr utbildningsminister, representeras av fackliga förtroendemän. Då kommer de under alla förhållanden in på arbetsplatserna — där de alltså redan är.
Herr talman! Vikten av att den uppsökande verksamheten görs av rätt person visar den annonskampanj om vuxenutbildningen som UKÄ gick ut med i alla fackliga tidningar, som har en sammanlagd upplaga på ca 2 miljoner. Den gav nämligen ett magert resultat. Annonsen i Kommunalarbetaren gav exempelvis inte ett enda svar. Den kommunala vuxenutbildningen har kritiserats för att dess utbud huvudsakligen har riktats till de redan välutbildade, studiemotiverade och studievana. En stor del av dem som deltagit i den pågående försöksverksamheten hade redan studentexamen. Den speciella sociala målsättningen för vuxenutbildningen har inte uppfyllts. De korttidsutbildade är fortfarande de som fått stanna utanför skolporten, eller också har de snabbt slagits ut, bl.a. på grund av den höga studietakten i stora grupper. Om en satsning på vuxenutbildning skall ge önskvärt resultat krävs stora förändringar inom många av arbetslivets och samhällets områden. Genom lagen om arbetstagarens rätt till ledighet för utbildning har ett viktigt steg tagits, men för att nå ett resultat måste det först finnas ett utbildningsutbud som passar. Lika viktigt är att vuxna löntagare ges ekonomiska möjligheter att utnyttja vuxenutbildningen. En bättre an passning behövs också av såväl läroplaner som läromedel. De vuxen Nr 83 studerandes behov kan inte tillfredsställas med ett kursinnehåll som i Tisdagen den stort är en direktöverföring från ungdomsskolans läroböcker. Skall vux 20 maj 1975 enutbildningen lyckas för de yrkesverksamma måste utbildningen an= I passas tidsmässigt, lokalmässigt och inte minst ekonomiskt. Skolorna — Vuxenutbildningen, måste anpassas till yrkesverksamheten. Alla behörighetskrav måste av — m.m. skaffas, och den enskilde måste själv avgöra huruvida han anser sig klara en utbildning. Bättre möjligheter till kompletterande utbildning är också nödvändiga. Kännetecknande för de vuxenstuderande är deras ambition och studiedisciplin, trots att de måste anstränga sig och läsa mycket mer än de unga studerande. I radions program ”Jobbet” häromdagen behandlades just frågan om vuxenutbildningen, och LO:s representant fick frågan vad han ansåg vara en jämlik universitetsskola. Hans svar blev att det var önskvärt att var och en fick läsa vad han ville, och att kompletterande utbildning måste finnas. Men han tillade att så länge vårt samhälle inte är jämlikt kan vi inte heller få en jämlik skola, och i det sista vill jag också instämma.
Herr talman! Som framgått av den tidigare debatten anser vi inom vpk att det mesta som föreslås i propositionen och i utskottets skrivning innebär helt otillräckliga åtgärder. Där föreslås för låga bidrag och för få studiestöd. Vi tror inte heller att med den skrivning som föreligger de vuxna som önskar studera ges reella möjligheter att bedriva studier. Utbildningsministern har pratat om långtidsplanering och om att vi behöver en utbildningsstrategi. Det kan jag hålla med om. Det är på tiden att vi tar ett nytt grepp i hela studiefinansieringsfrågan, och där har vpk föreslagit ett studielönesystem. Vi tror att man med ett sådant system skulle kunna komma till rätta både med det krångliga studiefinansieringssystem vi har i dag och med den orättvisa detta system medför. Herr Zachrisson utstrålar en förnöjsamhet när det gäller denna fråga.

Herr talman! Fru Lantz gör det lätt för sig — det går ju att göra hur långa önskelistor som helst. Det här är en viktig början. 224 miljoner kostar den reform vi lägger fram. Självfallet går det att göra önskelistan betydligt längre, det skulle jag också kunna medverka till. Vi har emellertid räknat ut att det skulle kosta ytterligare 300 milj.kr. om man skulle följa de reservationer som kommunister och borgerliga har unnat sig i utskottsbetänkandet. Jag skall erkänna att fru Lantz var hygglig nog att tala om att hon tycker att detta skall tas ut genom en ökad 89 arbetsgivaravgift — det är ju sympatiskt att tala om varifrån man tycker pengarna skall tas; det brukar de borgerliga i allmänhet inte kosta på sig. Det här är en väsentlig början. Jag tror att denna reform under år framöver kommer att visa sig vara av väsentlig betydelse för att nå eftersatta grupper. Jag anser, precis som utskottet, att vi måste planmässigt följa upp reformen och successivt förstärka den allteftersom behoven visar sig. Men sedan måste jag, herr talman, återkomma till frågan om den uppsökande verksamheten på arbetsplatserna. När jag hör de borgerliga ledamöterna tala får jag en känsla av att de inte riktigt fattat vad det handlar om. Jag skulle kunna göra det enkelt för mig och säga att det är möjligt att ni bara är ulvar i fårakläder och talar vackert för någonting som ni är medvetna om att ni i själva verket inte vill ha. Ni vet att det som föreslagits innebär en förstärkning av de fackliga organisationerna på ett sätt som kanske på avgörande punkter förstärker deras möjligheter i en facklig-politisk kamp. Jag tycker att många av de anföranden som hållits vittnar om en aningslös tro på att man bara genom att sätta studieförbunden i stället för de fackliga organisationerna skall kunna nå det mål som man bekänner sig till. Vi vet ju att studieförbunden icke har tillträde till arbetsplatserna. Ingen av er inbillar sig väl att anslag på en anslagstavla eller informationer i aldrig så glättade broschyrer kan ersätta den direkta kontakt som en uppsökande verksamhet av några av medarbetarna innebär. Låt mig bara som ett enda exempel anföra vad LO skriver i sin LOVUX-rapport, där LO lägger fast själva grundmotivet, nämligen att erfarenheten visar att om man skall nå en effekt med den uppsökande verksamheten är den direkta personliga kontakten viktig. Själva det faktum att man blir uppsökt på platsen utgör i sig den nödvändiga puffen för att komma med. Uppsökandet genom någon som man känner och har förtroende för, någon som inte är olik och främmande, är avgörande. Informationen måste vara konkret, de erbjudanden man ger enkla. De måste också vara direkt anpassade till behov och praktiska möjligheter för den grupp det gäller. — Jag skulle kunna referera mängder av liknande uttalanden. Detta kan man inte uppnå på något annat sätt än genom att låta de fackliga organisationerna sköta verksamheten. Sedan säger herr Carlsson i Vikmanshyttan litet aningslöst att det gäller ju att se till att också alla andra människor omfattas av uppsökande verksamhet. Det har jag ingen annan mening om. Beträffande den uppsökande verksamhet som vi föreslår att skolöverstyrelsen skall gå ut med i försöksverksamhet, i bostadsområden m.m. håller jag helt med om att studieförbunden — i samarbete med organisationer som är verksamma i dessa områden -— är det vettigaste alternativet. Där är insatser genom studieförbunden en naturlig form, för där finns en naturlig kontaktyta. Men på arbetsplatserna, där vi vet att de verkligt eftersatta grupperna finns, är det de fackliga organisationerna som kan stå för den väsentligaste möjligheten att förverkliga syftet med reformverksamheten, så att det inte bara blir vackra ord utan en realitet att vi skall nå de eftersatta. — Nr 83 En annan fråga, som herr Carlsson i Vikmanshyttan var inne och stötte Tisdagen den på igen, gäller hemreseersättningen. Jag skulle vilja be herr Carlsson 20 maj 1975 att tänka över det förslaget en gång till. Det visar sig nämligen vid litet mölla närmare beaktande att det inte är så lätt som man tror att åstadkomma Vuxenutbildningen, ett rättvist förslag. Centerns förslag till hemreseersättning för gymnam.m. sieelever innebär i själva verket att man förstärker den geografiska orättvisa som finns i dag. Vi har t.ex. på många håll elever som har behov av en yrkesutbildning som de inte kan få på hemorten. Det gäller inte minst elever som vill ha utbildning i intressesfärer som är herr Carlsson ganska närstående, nämligen skogsbruk och jordbruk. De som inte kan få sådan utbildning i sin hemkommun, måste fara till en annan kommun. Med det förslag som centern lägger ökas i själva verket orättvisan för dessa elever. Om man vill att de studiesociala insatserna verkligen skall öka jämlikheten är det väsentligt att man ser till att man inte lägger förslag som i själva verket skapar större orättvisa än den som finns i dag.
Herr talman! Utbildningsministern säger att den här reformen stärker de fackliga organisationerna. Från folkpartiets sida säger vi att det är bra. När det gäller framgångsrik uppsökande verksamhet delar vi också uppfattningen att det förutsätter en sådan närkontakt som studieförbunden via sina medlemsorganisationer har med de grupper man vill nå. Studieförbunden täcker ju mer eller mindre in hela Folkrörelsesverige. Vad vi har sagt är att vi på en del punkter vill gå längre och att vi vill ha en annan lösning än den som propositionen och utskottsmajoriteten har föreslagit. Jag vill erinra om vad vi säger i vårt särskilda yttrande på s. 22 i utbildningsutskottets betänkande: ”Medlemsorganisationernas funktionärer och medlemmar är en viktig grupp ur vilken studieorganisatörer kan rekryteras. —-— De fackliga organisationernas studieorganisatörer kommer här att ha den största betydelsen för att nå gruppen korttidsutbildade på de större arbetsplatserna.” Detta står alltså i det särskilda yttrandet, som kommer att bli vägledande för regeringens handlande om vårt förslag vinner kammarens bifall. I så fall, herr utbildningsminister, glöm inte den avsiktliga formulering som vi där har satt in och som tillförsäkrar de fackliga organisationerna goda arbetsmöjligheter men som dessutom ger en chans att nå de många kortutbildade som finns också utanför de stora arbetsplatserna.
Herr talman! Som svar på min fråga sade utbildningsministern att det här var en intressant och väsentlig början. Jag vill kanske inte hålla med om att det är en väsentlig början, men man kan kanske säga att det kan vara en intressant början. Det är bra att utbildningsministern varken nått mitten eller slutet när 91 det gäller reformeringen av vuxenutbildningen. Jag kan alltså konstatera att de vuxenstuderande kan förvänta sig bättre och mer långtgående förslag inom en framtid — inte alltför långt borta, hoppas jag — och förslag som på ett helt annat sätt än nuvarande bestämmelser skulle kunna tillgodose de berättigade krav som de vuxenstuderande i dag ställer.

Herr talman! Den här debatten har nu pågått i snart fem timmar; Det klarnar ändå till sist, mot aftonen, sägs det. Utbildningsministern säger att fackföreningarnas folk självfallet skall klara den uppsökande verksamheten på arbetsplatserna. Vem har haft något att erinra mot det? Inte jag i varje fall. Jag bor vid ett järnbruk och umgås med vardagens folk, som har sin sysselsättning på verkstadsgolvet. Jag vet vad problemet gäller. Det skulle inte falla mig in att gå emot den delen. Vad jag har sagt är att studieförbunden måste få komma in beträffande de stora grupper som finns utanför arbetsplatserna. Nu säger utbildningsministern också att det är självklart att även studieförbunden skall vara med. Det var ett värdefullt erkännande, som jag ber att få notera. Vad sedan gäller hemreseersättning säger utbildningsministern att jag behöver tänka över den frågan en gång till. Jag har tänkt över den många gånger. Riksdagsmajoriteten sade 1973 att man inom den egna gymnasieregionen skulle få en hemresa per vecka. Det var en reservation som bifölls av riksdagen den gången. 1974 uttalade ett enhälligt utskott sitt beklagande över att utbildningsministern inte lade fram ett förslag i den riktningen. 1975 säger utbildningsministern ingenting om detta. Men det läggs fram ett förslag som vi alla är överens om, nämligen att de studerande skall få två hemresor per månad. Det finns ingen invändning mot det. Men vi har sagt att för de elever som har stora avstånd till gymnasiet - om jag håller mig till gymnasiet i Mora i mitt eget län gäller det elever från exempelvis Älvdalen, Särna, Idre och Malung — och som är tveksamma om de skall söka inackordering på gymnasieorten är en fri hemresa per vecka nödvändig. Jag vidhåller att det är nödvändigt att eleverna — utöver de två hemresor per månad som vi är överens om här i riksdagen — får en hemresa per vecka från gymnasiet i den egna gymnasieregionen. Det har riksdagen sagt två gånger, och jag anser att det är angeläget att utbildningsministern också tar sig en funderare på det här. Jag efterlyser en uppföljning av riksdagens propåer på det här området. Jag har sagt förut i dag att jag utgår från att förslag som riksdagen lägger fram skall följas upp av regeringen. Utbildningsministern bör med de ambitioner han har sätta sig ner och tänka över detta. En sådan här reform är angelägen för en ökad elevrekrytering just från de utpräglade glesbygdsområdena. Det är eleverna som skulle ha nytta av den.

Nr 83 Herr talman! Det återstår ju, herr Carlsson i Vikmanshyttan, att försöka Tisdagen den förklara fört.ex. en skogsskoleelev eller en jordbruksskoleelev som måste 20 maj 1975 resa till en grannkommun varför han eller hon skall ha mindre möjligheter att resa hem än vanliga gymnasister i en gymnasieregion. Men det kanske — Vuxenutbildningen, vi kan återkomma till vid ett annat tillfälle.

Herr talman! Centerns representanter har tidigare i debatten redovisat vår syn på vuxenutbildningen och nödvändigheten av att satsa resurser på att överbrygga de utbildningsklyftor som finns, dels mellan generationer, dels mellan de individer som haft möjlighet till längre utbildning och de som av sociala, ekonomiska och geografiska skäl endast fått en kort utbildning. Låt mig bara understryka att vi anser att den här satsningen på vuxenutbildning måste rikta sig till alla korttidsutbildade. Från centerns sida är vi positiva till förslaget om ett speciellt studiestöd för vuxenstuderande. Frågan om utformningen av detta stöd har under många år utretts av en speciell kommitté, SVUX. Efter att ha prövat och diskuterat olika uppläggningar stannade SVUX för en konstruktion med ett särskilt vuxenutbildningsbidrag tillsammans med ett i vissa avseenden modifierat studiemedelssystem. Remissinstanserna hade inga större invändningar mot förslaget, utan var tvärtom mycket positiva. Propositionen går en helt annan väg. Man knyter samman vuxenutbildningsstödet med den nya konstruktionen för utbildningsbidrag inom arbetsmarknadsutbildningen. Fördelen med en sådan konstruktion är att man inom de i propositionen angivna gränserna erhåller ett bidrag som innebär att man kan behålla ungefär samma konsumtionsstandard som innan studierna påbörjades. Men det finns också ett mycket starkt skäl emot ett bidrag utformat på det här sättet. Ett bidragssystem uppbyggt med utgångspunkt i inkomstbortfallsprincipen innebär att man konserverar de skillnader i konsumtionsstandard som finns. Den som före studiernas påbörjande haft lägre inkomst får ett sämre studiestöd än den som haft goda inkomster. I propositionen föreslås ett vuxenutbildningsstöd som före skatt kan variera mellan högst 2 860 kr. per månad och lägst 1 980 kr. per månad. Med SVUX modell och omräknat mot nuvarande basbelopp skulle motsvarande bidrag utan avseende på tidigare inkomst, men med hänsyn till antal år på arbetsmarknaden, kunna utgå med 2078 eller 2438 kr. per månad. Dvs. de med låga inkomster skulle få ett större disponibelt belopp och de med högre inkomster ett något lägre belopp än enligt propositionens förslag. 97 Den samvariation som i dagens samhälle finns mellan kort utbildning och låg lön gör att det enligt vår uppfattning i ett läge där resurserna är begränsade är viktigast att satsa på att stimulera de lågavlönade till fortsatta studier. Den extra stimulans som ett något högre disponibelt belopp per månad kan utgöra tycker vi i detta fall är välmotiverad. Belastningen på den enskilde genom en något högre låneandel bör, efter den reformering av återbetalningssystemet som föregående års riksdag beslutade om, inte bli alltför tung. Lånebeloppet kommer nämligen enligt vårt förslag att ligga på drygt 1 100 kr. per månad och enligt propositionen på mellan 700 och 1000 kr. per månad. Skillnaderna i skuldsättning mellan de bägge systemen blir alltså i realiteten inte så stora. Det viktigaste skälet för centern att kräva ett system uppbyggt enligt SVUX välgenomarbetade och remissbehandlade förslag i stället för propositionens är alltså att vi inte anser det rimligt att införa ett inslag i det studiesociala systemet som bygger på inkomstbortfallsprincipen och därigenom ger dem med högre inkomst ett större bidrag än de verkligt lågavlönade. Skall vi någonsin kunna överbrygga de klyftor som finns i vårt samhälle, måste studiestödet vara enhetligt och inte favorisera vissa högre inkomstlägen. I propositionen föreslås också ett timoch dagstudiestöd som skall utgå vid olika typer av kortare utbildning. Det är en viktig del av förslaget till vuxenstudiestöd. För många som är tveksamma om sina möjligheter att klara längre studier är studiecirkeln eller en ämneskurs på folkhögskolan en början som kan ge en puff för vidare studier. Som vi har bedömt det är de föreslagna storlekarna på dagoch timstudiestöd rimliga och bör kunna bidra till att ge korttidsutbildade ökade möjligheter att utnyttja erbjudna utbildningstillfällen. Först ett konstaterande: Dessa bidrag kommer att utgå med samma belopp oavsett den egna inkomstens storlek. De följer alltså.den princip centern pläderat för när det gäller studiestöden för längre studier. Så långt är allt bra. Men bidragen bör också indexregleras så att de följer kostnadsutvecklingen i samhället. Utskottet säger att de bör bli föremål för fortlöpande omprövning. Men med kännedom om hur lång tid det brukar ta innan en sådan omprövning görs, och mot bakgrund av den vikt vi tillmäter satsningen på korttidsutbildade, menar vi att det är nödvändigt med en indexreglering redan från början. En ytterligare anledning är den koppling till arbetsgivaravgiften som finns. Intäkterna från avgiften blir större när lönerna stiger, och då bör även dessa bidrag följa med. I propositionen görs en begränsning så att dagoch timstöd endast skall kunna utbetalas till arbetstagare. Den begränsningen, som hetr Carlsson i Vikmanshyttan redan har berört, kan vi inte acceptera. Det finns stora grupper korttidsutbildade även bland andra grupper som också behöver få del av denna satsning. Exempel på dessa är hemarbetande, småföretagare, lantbrukare och fiskare. Det är lika väsentligt att de grupperna ges möjligheter att ta del av samhällets utbildningssatsningar. Många av dessa människor måste för att kunna delta i studier betala en ersättare eller bekosta barntillsyn. Det finns ingen anledning att begränsa bidragen till endast vissa grupper av befolkningen. Utskottet säger att detta är nödvändigt i nuläget när endast ett begränsat antal studiestöd står till förfogande. Vi kan inte acceptera en sådan klar diskriminering av stora grupper i vårt samhälle. Centern har accepterat en utbildningsavgift på 0,15 96, men vi anser att hela beloppet skall utnyttjas för studiesociala ändamål. Det innebär bl.a. att antalet dagoch timstudiestöd redan från början kan fördubblas. Gruppen arbetstagare kommer alltså enligt vårt förslag att ha tillgång till minst lika många dagoch timstudiestöd även vid ett bifall till den av oss föreslagna utvidgningen till andra grupper. Det tillgängliga antalet studiestöd kommer dock enligt vårt förslag om en fördubbling att till en början vara starkt begränsat. Till detta kom mer att den som en gång har beviljats särskilt vuxenutbildningsstöd för . viss utbildning och som fullföljer utbildningen alltid kommer att ha företräde till fortsatt stöd. Eftersom antalet terminskurser är relativt litet, innebär detta att de föreslagna vuxenstudiestöden för längre studier kommer att vara intecknade för ett antal terminer. Andra studerande kan erbjudas det särskilda vuxenutbildningsstödet endast om nya resurser satsas. Vi anser det därför nödvändigt, om det här verkligen skall bli en satsning på vuxna korttidsutbildade, att få en snabb utbyggnad under de närmaste åren. Därför begär vi att i nästa års budgetproposition få ett förslag om den fortsatta utbyggnaden av de olika stödtyperna. Med det här anförda vill jag, herr talman, yrka bifall till reservationerna 2, 5, 7, 32 och 34 vid socialförsäkringsutskottets betänkande. I samma betänkande behandlas även förslag till ändringar i studiemedelssystemet. Jag skall kortfattat motivera de reservationer av utskottets centerledamöter som berör dessa avsnitt. Många, både äldre och yngre, föredrar att bedriva sina studier på deltid och på detta sätt kombinera arbete — ute eller hemma — med studier. Den möjligheten har också vidgats under senare år genom att t.ex. allt fler utbildningsanordnare erbjuder kurser, speciellt avpassade för deltidsstuderande. Det nuvarande sättet att begränsa rätten till studiemedel medför att man kan erhålla sådana under åtta år, oavsett om man läser på heleller deltid. Det innebär att en deltidsstuderande endast kan få ut studiemedel för hälften av den effektiva studietiden jämfört med den som studerar på heltid. Detta är till klar nackdel för många vuxenstuderande. Vi menar att det enda rätta är att sätta en beloppsgräns för vad som kan erhållas i studiemedel. Sedan är det den enskildes ensak om han eller hon vill utnyttja detta för heltidsstudier under kortare tid eller för deltidsstudier under betydligt längre tid. Reglerna för behovsprövning mot egen inkomst har utretts och diskuterats åtskilliga gånger sedan studiemedelssystemet infördes. Några mer betydelsefulla ändringar har dock inte genomförts. Enligt vår uppfattning har SVUX här hittat en genialt enkel princip. Man föreslår att summan av studiemedel under ett halvår och hälften av den egna inkomsten under samma halvår skall få uppgå till högst ett basbelopp. Men att införa en sådan för den enskilde helt begriplig begränsningsregel i detta näst intill obegripliga system tilltalar tydligen inte departementschefen. I stället går han vidare mot ett alltmer komplicerat system med en nedbrytning i 15-dagarsmoduler, procentsatser som 7,78, 1,39 osv. Vi anser att den av SVUX föreslagna principen är ett klart överlägset sätt att i en begriplig form uttrycka en behovsprövning mot den egna inkomsten. Den föreslagna gränsen är dock för låg; den innebär att man även vid helt normala ferieinkomster får en reducering av utgående studiemedel. Gränsen bör därför sättas vid 1,25 basbelopp. Att införa den här principen utan en total överarbetning av systemet i en helt annan riktning än departementschefens är dock inte möjligt utan att komplicera tillvaron ännu mer. Vi har därför anslutit oss till de krav som rests i andra motioner och som även centern pläderat för tidigare år, nämligen en höjning av fribeloppsgränsen till 55 96 av basbeloppet per kalenderhalvår och en sänkning av reduceringsfaktorn från 2 2. De här föreslagna ändringarna i reglerna för behovsprövning mot egen inkomst medför självfallet motsvarande följdändringar när det gäller deltidsoch korttidsstuderande. I de nuvarande reglerna för tilldelning av studiemedel görs en skillnad mellan statskommunalt och statligt bostadstillägg. Det statliga räknas som inkomst medan det statskommunala inte gör det. Detta är en för den enskilde studerande obegriplig skillnad. Utskottet hävdar att det är rimligt att vid den här aktuella behovsprövningen beakta även sådant inkomstprövat samhällsstöd som i de individuella fallen innebär en inkomstförstärkning och inte är avsett för ett speciellt ändamål. Men det är ett skäl som inte håller. Då borde t.ex. även det allmänna barnbidraget räknas som inkomst. Vi vidhåller att nu gällande regler är inkonsekventa och att varken statskommunalt eller statligt bostadstillägg bör betraktas som inkomst i det här fallet. Det är enligt vår uppfattning rimligt att de återbetalningspliktiga studiemedlen får avräknas som skuld vid både tilldelning och återbetalning av studiemedel och att således förmögenhetsbegreppet blir entydigt. En sådan princip föreslogs också av 1968 års studiemedelsutredning. Dessutom skulle den av oss i reservationen 19 föreslagna förändringen innebära en anpassning till gällande förmögenhetslagstiftning.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 Många ungdomar vilkas föräldrar driver rörelse av olika slag — familjejordbruk, handel eller liknande som kan ge en låg beskattningsbar inkomst men som fordrar ett relativt stort driftkapital — går miste om detta inkomstprövade tillägg genom att driftkapitalet räknas som förmögenhet och läggs till grund för prövningen. Utskottet hänvisar till pågående utredningar. Nr 84 Vi menar att en justering här genom en sänkning av procentsatsen kan Tisdagen den genomföras omedelbart och jag yrkar därför bifall till reservationen 22. 20 maj 1975 Låt mig vidare, herr talman, säga några ord om den studiesociala ut PNP DE redning som riksdagen beställde i maj förra året och som ännu inte till Vuxenutbildningen, satts. Utbildningsministern har med jämna mellanrum — senast i dag m.m. — aviserat att den snart skall tillsättas, men ännu har så inte skett. Det verkar nästan som om departementet på allt sätt försöker förhala den här utredningen. Det är märkligt att det skall ta så lång tid att få i gång denna nödvändiga och viktiga översyn av hela det studiesociala systemet. Utredningen bör, som vi anför i det särskilda yttrandet, göra en allsidig och förutsättningslös översyn av hela det studiesociala systemet och samordna de studiesociala villkoren för ungdomar och vuxenstuderande i ett system som ger tillfredsställande utfall för bägge grupperna. I bilden måste då finnas med att skillnaderna mellan de ungdomsstuderande som fullföljer sina studier i en följd och de vuxna som efter några års arbete återupptar studierna inte är särskilt stor. I bägge kategorierna finns såväl ensamstående studerande som studerande vilka bildat familj och har försörjningsplikt mot denna. Enligt vår uppfattning är det dessutom två frågor som utredningen med förtur måste lösa. Den ena gäller prövningen mot makes/makas inkomst och förmögenhet. Vår principiella uppfattning är att varje individ i ekonomiskt avseende är självständig. Därför bör prövningen bort. Samtidigt är dock kostnaden så stor, att vi accepterar att detta inte kan ske på en gång. Den nu föreslagna höjningen av fribeloppsgränsen ser vi som ett steg mot en successiv avveckling. Den andra frågan gäller åldersgränsen för övergång mellan studiehjälpen och studiemedelssystemet. Många ungdomar som inte bor hemma och inte heller får underhåll från föräldrarna är ändå för storleken på sitt studiestöd beroende av deras inkomst och förmögenhetstillgångar. Speciellt komplicerat har det visat sig bli med den splittrade familjebild som i dag finns. De tillämpningsföreskrifter som CSN utfärdade i januari innebar att man i många skolor fick ta in en ny omgång uppgifter på samtliga elever mellan 18 och 20 år och gå igenom deras familjesituation för att kunna avgöra vilket studiestöd de var berättigade till. Gränsen bör därför snarast samordnas med myndighetsåldern, dvs. sänkas till 18 år. Herr talman! Debatten i dag har varit lång, och därför skall jag inskränka mig till det som jag nu anfört.
Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande nr 14 behandlas vissa frågor som sammanhänger med det s.k. studiemedelssystemet, och i anslutning till motionen 1214 av herr Nyquist och mig skall jag nu ta upp ett par punkter som knyter an till studiemedelssystemet. Den första punkten gäller studiemedlens storlek. Om man skall ta 101 ställning till studiemedlens totalbelopp tror jag att man måste ställa sig frågan: Vilken levnadsnivå bör en vuxen heltidsstuderande i vår tid ha rätt till?

Vad är det som motiverar att man t.ex. när det gäller den kontanta bidragsdelen nu vill räkna med en lägre standard än den som man i början på 1960-talet fastställde till 25 procent av det totala studiebeloppets storlek? Särskilt måste man fråga hur de yngre socialdemokrater, som för 10-15 år sedan i högstämda ordalag talade om studielön, i dag kan försvara att man sätter studiemedlen och då särskilt bidragsdelen lägre än man gjorde 1963.

Jag minns att vid studentriksdagen 1958 tillhörde jag dem som förordade ett fifty-fifty-system, och vi som då förordade att studiemedelssystemet skulle byggas upp med ungefär hälften lån och hälften bidrag möttes av rätt mycket kritik — och en smula hånfull kritik — från socialdemokraterna för att vi var så återhållsamma. På den tiden var det reaktionärt att säga att bidragsdelen skulle vara 50 96. Socialdemokraterna hade ju som målsättning att den skulle vara 100 96. Men nu vill de inte ens vara med om att låta bidragsdelen förbli 25 96. Den målsättningen var väl, herr talman, liksom andra socialdemokratiska löften på skoloch utbildningsområdet, ord utan täckning i verkligheten. För det andra vill jag beröra reglerna för inkomstprövning både beträffande egen inkomst och makes eller makas inkomst. Vi är numera på väg bort från en familjesyn som innebär att man betraktar makarna som ekonomiskt sammanbundna. Vi är på väg mot en individuell behandling av människor oberoende av kön och civilstånd. Då är det ologiskt att låta rätten till studiemedel vara beroende av makens eller makans inkomst och låta återbetalningsskyldigheten vara kopplad till den. Med de relationer mellan könen som dess värre finns i det svenska samhället f.n. kommer sådana regler tveklöst att missgynna kvinnorna. Om man alltså vill skapa mer av rättvisa åt kvinnorna bör man motarbeta den typen av bestämmelser i lagstiftningen. Att varken socialdemokraterna eller centern i dag helhjärtat velat stödja detta krav är kanske typiskt för båda dessa partiers ”nygamla” kvinnosyn.

Detta är ett starkt, nytillkommande skäl för en ändring av Nr 84 inkomstprövningsreglerna. Att som socialförsäkringsutskottets majoritet Tisdagen den på s. 49 i betänkandet påstå att en sådan ändring skulle gynna högre 20 maj 1975 inkomsttagare tycker jag visar att utskottet inte tänker längre än näsan räcker. Vuxenutbildningen, Vill man åstadkomma s.k. återkommande utbildning — få fler vuxm.m. enstuderande och öppna högskolan för äldre studerande i större utsträckning än nu - kommer många studerande automatiskt att ha högre inkomster än de nuvarande studenterna, som i liten utsträckning är förvärvsarbetande. De studenter som det här studiemedelssystemet i framtiden skall gälla för kommer alltså att vara personer från det aktiva arbetslivet med mer normala förvärvsinkomster. Att då avvisa kravet på ändring av inkomstprövningsreglerna genom att säga att de bara gynnar höginkomsttagarna visar närmast att utskottet inte alls har förstått eller ställt sig bakom syftet med de många reformer på utbildningsområdet som riksdagen nu diskuterar. Jag vet inte om jag kommer att få svar på det här från företrädare för majoriteten eller från utbildningsministern, som är i kammaren f. n. Har de någon annan mening om att syftet med de studiesociala åtgärderna är att stimulera vuxenstuderande till studier än den som jag har gett uttryck för här, kunde det vara intressant att få reda på detta i dag eller i morgon. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationerna 9, 10, 15 och 16 vid socialförsäkringsutskottets betänkande nr 14.
Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande nr 14 föreslås flera förbättringar av det studiesociala systemet. Inom studiemedelssystemet föreslås en höjning av fribeloppsgränsen för makeinkomsten från 200 96 av basbeloppet per termin till 250 96 per termin. Reformen innebär att makes inkomst kan uppgå till 45 000 kr. utan att reducering av studiemedel sker.

De förbättringar som nu föreslås bör ses mot bakgrunden av att riksdagen förra året beslutade om en rad betydelsefulla studiesociala reformer. Bl. a. höjdes studiebidragsdelen och återbetalningsreglerna förbättrades. År 1974 beslutade riksdagen på förslag av utskottet att göra en allsidig och förutsättningslös utredning av det studiesociala systemet. Kritiken mot det nuvarande systemet har bl.a. gått ut på att det är komplicerat och svåröverskådligt. Det är därför naturligt att kostnadskrävande och 103 tekniskt svårbedömda förslag nu hänskjuts till den utredning som tillsätts inom kort. Riksdagen beslutade 1974 att avvisa ett sådant förslag med hänvisning till andra förbättringar som då genomfördes. Beslutet förra året motiverades också av statsfinansiella skäl. Inte heller i år kan utskottet tillstyrka en höjning av maximibeloppet. Reservanternas förslag kostar statskassan drygt 70 milj.kr., och frågan bör därför övervägas inom den kommande utredningen. I reservationen 10, som moderaterna, folkpartiet och vänsterpartiet kommunisterna står bakom, föreslås en uppräkning och värdesäkring av studiebidraget inom studiemedelssystemet. Riksdagen beslutade förra året att höja studiebidraget från 1 755 kr. till 1998 kr. Utskottet uttalade därvid att regelbundna höjningar av bidragsdelen bör ske för att få en anpassning till förändringarna i penningvärde. Utskottet står kvar vid uppfattningen att studiebidraget skall vara beroende av särskilda riksdagsbeslut, då regering och riksdag måste ha en tillfredsställande kontroll över statsutgifterna. Reservanternas förslag kostar drygt 100 milj.kr., och utskottsmajoriteten är inte beredd att höja bidragsdelen i en situation då riksdagen valt att ge företräde åt reformer som är inriktade på korttidsutbildade. I vpk-reservationen 11 föreslås en plan för höjda studiebidrag som ett led i en övergång till studielön. Ett system med studielön får betydande samhällsekonomiska konsekvenser och bör därför övervägas i utredningen. Man kan också diskutera vilka effekter studielön har ur jämlikhetssynpunkt. Får vi en utjämning av löner och levnadsstandard, eller kommer klyftorna att öka? Det är väl en fråga som utredningen bör fundera på. Utskottet står här kvar vid sin tidigare uppfattning. Att slopa återbetalningsskyldigheten för barntilläggen innebär att studerande gynnas i förhållande till andra grupper på ett sätt som inte kan motiveras. Även det andra kravet i vpk-reservationen får till konsekvens att en studentgrupp gynnas. Moderaterna vill i reservationen 13 ha en uppdelning av studiemedlen på flera utbetalningstillfällen. Detta skulle skapa förutsättningar för god ekonomisk planering, menar reservanterna. En förändring i linje med reservanternas förslag kan komma, när det föreligger tekniska förutsättningar i form av ADB-teknik. Centern vill i reservationen 14 att studiemedel inte skall beviljas med högre belopp än att den sammanlagda återbetalningsskyldigheten blir högst 10 basbelopp. Förslaget skulle gynna deltidsstuderande, enligt reservanterna. Centerreservationen överensstämmer med vad SVUX föreslagit, men Nr 84 utredningsförslaget förutsatte tillgång till ADB-teknik. Med hänsyn till Tisdagen den detta och till frågans tekniska karaktär bör frågan om begränsning av 20 maj 1975 det totala studiemedelsbeloppet övervägas i den kommande utredningen. sniken byten ND Reservationerna 15, 16 och 17 tar upp behovsprövning mot egen och Vuxenutbildningen, makens inkomst och förmögenhet vid studiemedelstilldelning. Som utm.m. skottet framhåller är detta frågor som är aktuella för den aviserade utredningen. Bakom reservationen 15 står samtliga borgerliga partier. Det finns starka skäl för utredning av behovsprövning mot egen inkomst innan man lindrar den. Dels är det en resursfråga, dels gäller det att finna en konstruktion av reglerna som är acceptabel ur rättvisesynpunkt, eftersom ett slopande av prövningen mot egen inkomst gynnar personer som har goda möjligheter att skaffa sig inkomster. När det gäller principen att makarna skall betraktas som ekonomiskt självständiga rättssubjekt är utskottsmajoriteten och reservanterna ense. Majoriteten vill emellertid utreda frågan för att få en lösning som är rättvis ur alla synpunkter. I reservationen 18 går centern emot att statligt bostadstillägg räknas som inkomst vid studiemedelstilldelning. Eftersom det statliga bostadstillägget inte är direkt kopplat till hyran utan är ett konsumtionsstöd ser utskottsmajoriteten inga skäl att ändra nuvarande bestämmelser. När det gäller reservationen 19 kvarstår utskottet vid den tidigare uppfattningen att berättigade invändningar knappast kan riktas mot att man vid förmögenhetsberäkningen inte avräknar återbetalningspliktiga studiemedel. Frågor av den här karaktären bör som jag tidigare nämnde prövas av utredningen. Detsamma gäller reservationen 20, där moderata samlingspartiet kräver att avgiftsunderlaget skall fastställas oberoende av makes inkomst och förmögenhet. Här är bl.a. kostnadsfrågan inte utredd. Utskottet anser att den nuvarande kopplingen mellan inkomstgränsen vid behovsprövade stödformer och reglerna för statliga bostadstillägg bör bibehållas. Nämnas bör att reglerna för beviljande av statliga bostadstilllägg f.n. utreds av bostadsutredningarna. Förslaget i propositionen innebär en anpassning till de förändrade gränserna för statliga bostadstillägg. Med hänvisning till sambandet med statliga bostadstillägg avstyrker utskottet de motioner som ligger till grund för reservationerna 21 och 2; I reservationerna 23 och 24 föreslås att inackorderingstillägget höjs till 195 resp. 250 kr. per månad.

per månad. Förslaget bör ses mot bakgrunden av att ersättning för hemresor i fortsättningen kommer att utgå till inackorderade elever. Det är nu angeläget att undersöka vilka de verkliga kostnaderna är för inackorderade elever, innan ytterligare förbättringar genomförs. När det gäller hemresor innebär propositionens förslag, som utskottsmajoriteten tillstyrker, att rätt till hemresor ges alla inackorderade elever, medan riksdagsbeslutet 1973 endast gäller elever som går i egen gymnasieregions skola. Utskottet föreslår dessutom att nästa riksmöte föreläggs förslag om ökade möjligheter till besök i föräldrahemmet. Då frågan om hemresor för inackorderade elever utreds av CSN avstyrker utskottets majoritet bifall till förslaget i reservation 25. Därtill kommer att man kan ifrågasätta den tekniska lösning som reservanterna förordar. I vpk-reservationen 29 föreslås en utredning om studielön. Detta krav har återkommit flera gånger i dagens debatt. Denna fråga bör, som jag tidigare var inne på, kunna övervägas av den aktuella utredningen. Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till de punkter i socialförsäkringsutskottets hemställan som berör studiemedel och studiehjälp.

Herr talman! Det var herr Nilssons i Norrköping synpunkter på hemresorna som föranledde mig att begära ordet. Får jag erinra herr Nilsson om att 1973 års riksdagsbeslut innebar en beställning av ett förslag om en fri hemresa varje vecka inom den egna gymnasieregionen. Herr Nilsson sade att centrala studiestödsnämnden utreder dessa frågor. Nämnden lade i fjol ett förslag om reseverksamheten, men det förslaget godkändes inte av utbildningsministern, utan frågan skulle utredas ytterligare. I år sägs i propositionen inte ett ord om de hemresor beträffande vilka riksdagen år 1973 och 1974 gjorde en beställning. Däremot är det vällovligt — och det har vi varit överens om i utskottet — att eleverna får två hemresor per månad. Men inte minst med hänsyn till att glesbygdens invånare bör få tillgång till gymnasiestudier är det angeläget att 1973 års beslut följs upp. Det är bakgrunden till vår reservation. Jag ställer än en gång frågan: Av vilken anledning följer man inte vid 1975 års riksdag upp de klara beställningar som både 1973 och 1974 års riksdagar gjorde? Utbildningsministern gör det inte, och utskottets majoritet vill i sin plikttrohet mot regeringen inte heller göra det. Finns det ändå inte en moralisk skyldighet att följa riksdagens beslut i denna fråga? Det råder ingen oenighet om de resor som behandlas i utskottsbetänkandet, men vår reservation gäller 1973 och 1974 års beslut angående resor inom den egna gymnasieregionen. Jag vidhåller att den frågan måste klaras ut. Jag hoppas också att den kommer att klaras ut genom bifall till vår reservation på den punkten.
Nr 84 Herr talman! Jag tror att det finns tre orsaker till den sociala sned Tisdagen den rekryteringen till den högre utbildningen. Den första är det ekonomiska 20 maj 1975 hindret. Den andra orsaken är praktiska hinder, t.ex. studiemotivation. NLA alba bamse Den tredje orsaken är det osäkra arbetsmarknadsläget. Vuxenutbildningen, Vi vet att det är en av tio ungdomar från socialgrupp 3 som går till m.m. högre studier. Motsvarande siffra för socialgrupp 1 är åtta av tio. Trots att utbildningssektorn expanderat är det praktiskt taget omöjligt för dem som har ekonomiska hinder och som är dåligt studiemotiverade att bedriva studier utöver grundskola och gymnasium. Det är också helt klart att ungdomar från socialgrupp 3 är mest obenägna att skuldsätta sig, eftersom de ofta inte har föräldrarnas ekonomi att falla tillbaka på. F.n. utgår studiemedel med maximalt 12 600 kr. Av detta belopp utgår bara 2000 kr. i form av bidrag. Jag tror att en höjning av bidragsbeloppet skulle få en positiv effekt för de ungdomsstuderande. Än större effekt på vuxenutbildningen måste man tillmäta den studielön som vi föreslår en utredning om. Man kan också fråga sig hur den enskilde individen skall kunna finansiera det ganska stora utbildningsutbud som föreslås i propositionen 9 när det gäller de enstaka kurserna i fall man inte ger en ekonomisk garanti. Frågan om hur en studielön påverkar snedrekryteringen och vilken effekt en studielön skulle kunna få på vuxenutbildningen har aldrig utretts och jag tycker det vore motiverat att riksdagen uttalar sig positivt för en förutsättningslös utredning i den här frågan. På s. 58 i utskottsbetänkandet yrkar man avslag på det förslaget från vpk. Jag tycker också att det är litet märkligt att socialdemokraterna springer ifrån de vettiga förslag man en gång i tiden väckt. Varför gör man det?
Herr talman! När det gäller hemreseersättning till inackorderade elever blir det en förbättring genom propositionen, och utskottet föreslår ytterligare förbättringar under nästa riksmöte. Situationen är den att centrala studiestödsnämnden nu bedriver försöksverksamhet och då är det rimligt att avvakta resultatet av denna verksamhet. Dessutom kan man fråga sig om det finns praktiska förutsättningar att förverkliga den här reservationen redan under budgetåret 1975/76. När jag kritiserade den här reservationen utifrån tekniska synpunkter menade jag att vi behöver en lösning som i första hand utgår från de studerandes behov och inte från skolans läge. Sedan vill jag vända mig till fru Lantz. Det framgår av utskottets betänkande att frågan om studielön kan prövas i den aviserade utredning som utbildningsministern i dag har pratat om. Men man skall inte tro att studielön automatiskt löser alla problem. För om vi med bidrag finansierar kommande höginkomsttagares studier kan vi riskera att få ökade inkomstklyftor om vi inte vidtar åtgärder på andra områden, och 107 det kanske fru Lantz också bör fundera över.

Herr talman! Det tjänar inte mycket till att fortsätta den här debatten längre. Jag skulle vilja säga till herr Nilsson i Norrköping, och det kan även gälla utbildningsministern, att ju flera förklaringar man försöker lämna, desto värre blir det. Jag måste säga att det är mycket av de obotfärdigas förhinder som både herr utbildningsministern och herr Nilsson har anfört här. Det finns bara en sak för riksdagen att göra, nämligen att följa upp 1973 och 1974 års beslut genom ett bifall till reservationen nr 25. Då är den här frågan ur världen.

Herr talman! Herr Nilsson i Norrköping karakteriserade det nu gällande studiemedelssystemet som komplicerat och svåröverskådligt. Jag tror att alla kammarens ledamöter som har försökt att sätta sig in i hur systemet fungerar kan hålla med om den karakteriseringen. Det är därför förhoppningsfullt att den nya utredning, som utbildningsministern har talat om skall tillsättas, kommer att lägga fram ett förslag som såväl för den enskilde studeranden som också för oss riksdagsmän kan vara mer lättfattligt och därigenom kanske också i någon mån bidra till en högre utnyttjandegrad av det studiestöd som samhället erbjuder. I ett radioprogram i förrgår — det som fru Lantz nyss hänvisade till — På jobbet deltog också universitetskanslern Löwbeer. Man betonade där den socialt sneda rekryteringen till den högre utbildningen och framförde allmänt att denna snedrekrytering i dag ökar trots alla åtgärder som sätts in. Jag vill gärna komplettera vad fru Lantz sade om de annonser som gått ut i fackföreningstidskrifter av olika slag i en upplaga på över två miljoner. Ca 450 av dessa kom in från sådana som hade intresse av att vidareinformera sig om möjligheten till studier. Naturligtvis är det viktigt att vi på olika sätt försöker nå dessa grupper. När representanter för dem tillfrågades i det nämnda radioprogrammet svarade de allmänt att de ansåg att det skall löna sig att studera. Vad menas med att det skall löna sig att studera? Ja, det är självklart att för olika grupper föreligger olika försörjningsplikter. För dessa olika grupper kommer ledighet för studier att i olika grad kunna medföra inkomstbortfall. Moderata samlingspartiets representanter har i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 14 beklagat att man från departementets sida kände sig tvungen att bygga upp ytterligare ett helt nytt studiestödssystem. När herr Nilsson i Kristianstad redovisade de undersökningar som gjorts på detta område tog han inte med den utredning där han själv har varit ordförande, 1968 års studiemedelsutredning, vilken utredning utarbetade ett förslag till hur man inom gällande studiemedelssystem skulle kunna tillgodose ökade krav för korttidsstudier och vid återkommande utbildning. När man nu bygger upp ett nytt studiestödssystem kan man visserligen tala om rättvisa ur någon sorts kollektiv synpunkt, och då blir det — som jag tycker debatten här i hög grad har visat — mera fråga om en Nr 84 fackföreningsreform än om en studiestödsreform. Men alla som studerar Tisdagen den och uppbär studiestöd i någon form jämför sig själva med kamrater i 20 maj 1975 samma studier som av olika skäl har en annan form av studiestöd. Och I man upplever skiljaktigheter mellan individerna som utomordentligt Vuxenutbildningen, orättvisa.

Herr talman! Fru Sundberg är den tredje representanten för moderata samlingspartiet i den här debatten, så jag vill bara göra två korta kommentarer till hennes inlägg. Moderata samlingspartiet har i reservationer presenterat förslag som skulle kosta statskassan 169 milj.kr. Hur de här förslagen skall finansieras nämnde fru Sundberg inte ett ord om i sitt inlägg. Jag konstaterar alltså att fru Sundberg presenterar en önskelista utan ekonomisk täckning. Beträffande reservationen 13 vill jag bara upprepa vad jag tidigare har sagt, nämligen att man kan kanske överväga att göra en uppdelning av studiemedlen på flera utbetalningstillfällen när det finns praktiska förutsättningar i form av en mera avancerad teknik.
Nr 84 Herr talman! Till den femte talaren från det socialdemokratiska partiet Tisdagen den i den här debatten skall jag be att få ge en liten replik. Ytterligare två 20 maj 1975 socialdemokrater kommer senare att framföra synpunkter. Jag antar att herr Nilsson i Norrköping med den siffra han nämnde Vuxenutbildningen, ville säga att detta skulle vara vad det kostar om man tar bort äktam.m. makeprövningen. I så fall tycker jag det är ytterligt märkvärdigt att man både när det gäller arbetsmarknadsutbildningen och det nya vuxenstudiestödet över huvud taget inte diskuterar också där ett införande av äktamakeprövning. Men här kommer man plötsligt och påstår att detta skulle kosta ca 70 milj.kr. inom studiemedelssystemet. Då måste det vara ett oerhört latent studiebehov bland dem som är gifta med människor som tjänar mer än 50 000 kr. om året, för kom ihåg det, herr Nilsson i Norrköping, att i propositionen, som riksdagsmajoriteten kommer att anta, höjs i alla händelser denna fribeloppsgräns. Det rör sig alltså om dem som är gifta med personer som tjänar mer än 50 000 om året, men jag tror att jag kan garantera herr Nilsson i Norrköping att när det gäller bidragsdelen — för det är den som drar de stora kostnaderna — av deras tillkommande studiemedel är det fråga om bråkdelar av de siffror som herr Nilsson i Norrköping här anfört.

Herr talman! För familjer med låga inkomster är de kostnader som är förenade med att hålla barnen i skola utöver grundskolan många gånger betungande, trots det stöd som samhället ger. Därför är alla förbättringar som sker vad gäller det sociala studiestödet att hälsa med den största tillfredsställelse. De socialdemokratiska ledamöterna på Värmlandsbänken har i en motion i anslutning till det betänkande som vi nu snart har färdigbehandlat tagit upp problem som sammanhänger med att de studiesociala förmånerna är knutna till ett tänkt läsår på nio månader. Vi har i första hand poängterat de ökade resekostnader som kommer till då läsåret sträcker sig utöver denna tid och som framför allt drabbar elever från glesbygderna med långa avstånd mellan hemort och skola. Vi är glada över utskottets positiva behandling av motionen, och vi noterar med tillfredsställelse utskottets skrivning vad gäller studiestödets anpassning redan nu till den reella studietiden. När det gäller resekostnaderna delar utskottet vår uppfattning att nuvarande ordning inte är tillfredsställande. Vi har därför anledning förvänta att åtgärder kommer att vidtagas för att undanröja de brister som det nuvarande systemet de facto har. Utskottets skrivning innehåller också anvisningar på en väg till lösning som centrala studiestödsnämnden har "HJ förordat och som också utbildningsdepartementet i samråd med Kommunförbundet håller på att undersöka.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

Herr talman! Bara några reflexioner kring vuxenutbildningsfrågan från facklig synpunkt så här i debattens elfte timme. Jag riskerar en del upprepningar, men jag tror att vissa av dem kan vara väsentliga.

De fackliga organisationerna har genom avtalsuppgörelser, och riksdagen har genom välbetänkta beslut under senare år börjat öppna dörren för att ge arbetarna, löntagarna, en ny ställning på arbetsplatsen, i arbetslivet. Vi har här i riksdagen genom den nya arbetarskyddslagen, trygghetslagarna, lagen om styrelserepresentation, lagen om facklig förtroendemans ställning och studieledighetslagarna medverkat till att ge löntagarna en sedan länge berättigad värdigare ställning på arbetsplatsen. Samtidigt har vi medverkat till att industrin och näringslivet därigenom får den innovation som löntagarnas större inflytande kommer att ge och redan har gett — ett stöd från de anställda som helt enkelt är nödvändigt för att svensk företagsamhet skall finnas bland de ledande i världen även i fortsättningen. Nu är det vår uppgift bl.a. med riktiga beslut här i dag att ge löntagarna, de fackliga förtroendemännen möjlighet att förvärva de kunskaper som behövs för att dessa reformer skall bli rätt tillämpade. Den vuxenutbildningsreform som vi nu diskuterar har tveklöst initierats av LO, och inte minst av TCO. De båda organisationerna har genom egna omfattande utredningar och rapporter och genom mycket välvillig medverkan i statliga utredningar verkligen satsat hårt för ett riktigt beslut här i dag. Jag kan inte underlåta att ge TCO en särskild eloge för dess handläggning av denna fråga. TCO, som bland sina medlemmar med säkerhet har en stor procent med ganska. lång utbildning, har inte stuckit under stol med att siktet även för dess del är inställt i första hand på de verkligt lågutbildade — ja, kanske i första hand på LO-medlemmar. Det är inte utan att man skulle vilja se samma storsinthet och vidsynthet bland det stora flertalet även här i riksdagen. Jag trodde nu, måhända i min enfald, att även de borgerliga partierna började bli överens med arbetarrörelsen och fackföreningsrörelsen om Nr 84 nödvändigheten av att en utjämning sker i det svenska samhället. Jag Tisdagen den har tyckt att vissa tecken talat för en sådan förmodan. Folkpartiets och 20 maj 1975 centerns frierier till fackföreningsrörelsen borde egentligen samtidigt inneburit att man accepterat något av fackföreningsrörelsens grundläggande Vuxenutbildningen, ideér om allas lika värdighet och jämlikhet i arbetslivet och i samhället m.m. för övrigt. Jag måste erkänna att jag misstagit mig grovt. Se bara på dagens ärende, förverkligandet av vuxenutbildningsreformen! Regeringen har i propositionen 23 föreslagit en lösning som har LO:s och TCO:s arbete som grund och som i stort tillfredsställer den samlade fackföreningsrörelsen. Vad händer då i utskottsarbetet? Jo, en enig borgerlighet går emot väsentligheter i förslaget. Alla övertalningsförsök är förgäves. Det är för mig obegripligt att centern och folkpartiet vill så här flagrant visa sin bristande förståelse för de fackliga organisationernas, TCO:s och LO:s, vilja, trots enträget framförda önskemål både i uppvaktningar och på annat vis. LO och TCO föreslår liksom regeringen i propositionen att vuxenstudiestödet i första hand skall utgå till sådana som förvärvsarbetat ett antal år och som är lågutbildade. Två föreslagna stödformer, ett särskilt timstudiestöd, avsett för studiecirkeldeltagare, och ett begränsat dagstudiestöd, för framför allt kortare internatkurser, vill regeringen och de fackliga organisationerna skall utgå företrädesvis till personer med obekväm arbetstid och i skiftgång samt till personer med slitsamma och tunga arbeten. Brister i tidigare utbildning skall beaktas. Utbildningsstödet kommer på det viset att i stort utgå till arbetstagare. För att åstadkomma den här fördelningen och för att över huvud taget få igenom reformen har löntagarna i avtalsrörelsen medvetet avstått från en lönehöjning på 0,15 96, vilket ger kraven en än fastare grund. Till detta säger de enade borgerliga reservanterna nej. Studiestöden skall enligt deras förslag plottras bort på snart sagt alla grupper i samhället. LO och TCO krävde och fick regeringens stöd för att få inflytande på fördelningen av studiestöden och den uppsökande verksamheten. Borgerligheten säger även där nej. Fördelningen skall enligt den göras av en nämnd tillsatt av en tillfällig eller mer fast politisk majoritet i varje landsting. Facket skall stå för ekonomin men landstingspolitikerna skall fördela pengarna. Det här kan alltså innebära att en borgerlig majoritet i många landsting skall fördela studiemedel som löntagarna satsat — samma borgerlighet som så klart i dag går emot den samlade fackföreningsrörelsens krav. LO och TCO krävde vidare, och har i det avseendet fått utbildningsministerns och regeringens stöd, att den uppsökande verksamhet som skall bedrivas på arbetsplatserna skulle få de fackliga organisationerna som huvudmän. Till även detta berättigade krav säger de borgerliga reservanterna nej. Den uppsökande verksamheten skall enligt dem skötas 115 av alla de olika studieförbunden. Det finns f.n. tio sådana, och ingen vet hur många vi får i framtiden. Man vill alltså att riksdagen skall pracka på fackföreningsfolket samarbete med studieförbund, som de förmodligen inte känner den minsta samhörighet med. Den här uppsökande verksamheten har man praktiserat i fackföreningarna på arbetsplatserna i många år och vet hur den skall läggas upp. Den verksamheten har tveklöst gett mycket goda resultat, men ännu mycket mer finns att göra. Hittills har brist på resurser och bristande rörelsemöjligheter på arbetsplatserna satt käppar i hjulen. Kanske vi i dag kan rycka undan dessa käppar. Den uppsökande verksamheten är en ganska kinkig sak. Uppsökarna möter ofta hårt motstånd mot studier. Negativa erfarenheter från den gamla auktoritära skolan spelar in. Rädslan för höga studiekrav och rädslan för att göra bort sig är några negativa element. Det är ganska hårda knutar som uppsökarna skall lösa upp, knutar som -— det vill jag påstå — endast av facket utsedda studieorganisatörer och uppsökare har förmåga att klara. Att man från borgerligt håll över huvud taget med sådana här förslag går emot den samlade fackföreningsrörelsens önskemål visar bara hur främmande borgerligheten egentligen är för förhållandena på arbetsplatserna. Herr talman! Med en from förhoppning om att vi redan vid denna riksdag, redan i dag, fattar ett positivt och riktigt beslut i vuxenutbildningsfrågan yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag hade inte för avsikt att komma igen i talarstolen, men efter den besvikelse över riksdagsbehandlingen i dag som herr Lindström gjorde sig till talesman för måste jag ställa frågan: Vad syftade herr Lindström till med sitt anförande? Var det ett anförande för att påverka riksdagen, var det ett anförande för hemmabruk eller vad var meningen? Jag tycker att herr Lindström som ledamot av socialförsäkringsutskottet ändå borde ha funnit att om det är något parti som har arbetat för utjämning i det här landet och för att värna de små människornas möjligheter — det må gälla bättre utbildning, sänkt pensionsålder eller andra saker — så är det centern. Så säger herr Lindström att en enig borgerlighet här har gått emot fackföreningsrörelsen. Jag ber faktiskt herr Lindström gå igenom protokollet, studera vad som har sagts i den här debatten och ta del av de förslag som ligger på riksdagens bord. Vad är det vi har sagt? Jo, att vuxenutbildningen måste vidgas till att omfatta alla lågutbildade i detta land! Vi har inte plottrat bort den arbetsgivaravgift som här skall tas upp. Den skall också betalas av egenföretagarna, och vi har menat att egenföretagare också bör få del av denna ökade vuxenutbildning. Sådan er fordras också på det hållet och det finns utrymme för det. Vi har sagt — Nr 84 att arbetsgivaravgiften skall användas för en vidgad vuxenutbildning men Tisdagen den att allmänna utbildningsinsatser däremot skall betalas med statsmedel. 20 maj 1975 Enligt det förslag som utskottet redovisar kommer en del av de allmänna utbildningsinsatserna att betalas med denna socialförsäkringsavgift om Vuxenutbildningen, 0,15 96. Jag frågar: Vem är det som plottrar bort det hela? Är det vi — m.m. som hävdar att denna avgift skall användas helt för vuxenutbildning och inte för allmänna utbildningsinsatser? Jag är förvånad, herr talman, över denna form av diskussion, där talare efter talare från den socialdemokratiska sidan kommer igen och säger att vi vill gå emot fackföreningsrörelsen och att vi inte har förstått innebörden av den här reformen. Jag sade inledningsvis i dag att för mig, som har upplevt ett lågutbildningssamhälles alla problem, är ingenting till större glädje än att vi verkligen kan hjälpa de lågutbildade till bättre möjligheter i livet. Utbildning i dag innebär inte minst för ungdomarna bättre möjligheter för all framtid. Det är från den utgångspunkten det är så angeläget att den här reformen får en ändamålsenlig och riktig utformning med hänsyn just till de små och lågutbildade i vårt samhälle.
Herr talman! Herr Carlsson i Vikmanshyttan frågar om jag vill påverka riksdagen eller påverka någon annan. Jag har tydligen redan något påverkat herr Carlsson i Vikmanshyttan, så helt onödigt var kanske inte mitt inlägg. Herr Carlsson säger att jag skall läsa protokollet. Jag skulle vilja råda herr Carlsson i Vikmanshyttan att läsa reservationerna, så ser han bakgrunden till mitt resonemang. Dessutom säger herr Carlsson att han är förvånad över att vi kan påstå att centern går emot fackföreningsrörelsen. Jag behöver bara påminna om den uppvaktning vi hade inför utskottet. Visserligen var det ganska få borgerliga ledamöter som bevistade den uppvaktningen, som TCO och LO gjorde. Herr Carlsson i Vikmanshyttan var där, såvitt jag kommer ihåg, och jag tycker att det räcker med det. — Om han inte heller var där, ber jag om ursäkt. Det finns i alla fall protokoll att läsa kring detta.
Herr talman! En ökning av bidragsdelen eller ett införande av studielön skulle öka löneklyftorna i samhället, säger herr Nilsson i Norrköping. Vad är det för nonsens? Vi vet vilka som missgynnas av det system vi har i dag. Vi vet att det är ungdomar från socialgrupp 3. Både en höjning av bidragsdelen till i första hand 25 96, som vpk föreslår, och ett införande av en studielön skulle värna om dem som har det sämst ställt ekonomiskt sett. Ungdomar från socialgrupperna 1 och 2 brukar klara sig både ekonomiskt och praktiskt, och det är inte dem som jag är ute för att gynna. Om inte tanken på en studielön kan accepteras, så har man också 117 överspelat ett av de starkaste sociala motiven för en lönepolitisk utjämning i detta avseende.
Herr talman! Mitt svar till fru Lantz måste i stort sett bli en upprepning av vad jag tidigare har sagt i debatten. Först och främst framgår det av utskottets betänkande att en studielön kommer att bli föremål för utredning. Vilka effekter som en studielön har är mera oklart. Införande av studielön kommer uppenbarligen att skapa en jämnare social rekrytering till studier. Men om man inför studielön och med bidrag finansierar blivande höginkomsttagares studier, riskerar vi å andra sidan att inkomstklyftorna i samhället kommer att öka. Det är en helt privat uppfattning, men jag tror att en studielön i så fall måste kopplas ihop med en statlig inkomstpolitik, och en sådan politik har ju fru Lantz” parti nyligen tagit avstånd från.
Herr talman! Vare sig man väljer att öka bidragsdelen i studiemedelssystemet eller vill införa studielön, är det självklart att detta skall beskattas precis som vilken lön som helst. Därför faller de argument som herr Nilsson i Norrköping just nu presenterade.